Fru talman! Tina Ehn har frågat kultur och idrottsministern om möjligheten till en grundlig utredning av försvarsmusiken, dess roll för kulturarvet och möjligheter för ett nationellt uppdrag, innan beslut med omfattande konsekvenser tas. Tina Ehn har även frågat kultur och idrottsministern hur hon avser att säkerställa att det kulturarv som Marinens Musikkår utgör ska leva vidare samt hur kultur och idrottsministern ser på den förlust som blir i både bredd och uppdrag för hela landet utifrån ett eventuellt beslut om nedläggning av Marinens Musikkår. Gunilla Carlsson har frågat kultur och idrottsministern hur kultur och idrottsministern tänker agera för att bevara det viktiga kulturarv som Marinens Musikkår utgör samt om kultur och idrottsministern ser en lösning i att flytta över ansvaret för Marinens Musikkår till Kulturdepartementet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna. Den 29 januari i år besvarade jag en fråga om Marinens Musikkår av Tina Ehn . Regeringen styr Försvarsmaktens verksamhet genom myndighetens instruktion och regleringsbrevet samt enskilda regeringsbeslut. Försvarsmakten ska enligt sin instruktion, förordningen med instruktion för Försvarsmakten - medverka i statsceremonier. Detta innebär bland annat att försvarets Musikkårer ska spela vid högvaktsavlösningen och annan statsceremoniell verksamhet. Ett annat exempel är riksdagens öppnande. Av Försvarsmaktens instruktion framgår också att Försvarsmaktens grundorganisation består av de organisationsenheter som anges i bil. 1 till förordningen. Vidare framgår att Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar den inte är reglerad i förordningen. Regeringen har på detta sätt fastställt ramen för försvarsmusikens verksamhet. Inom denna ram är det Försvarsmakten som bestämmer hur verksamheten ska bedrivas.

Fru talman! Jag får tacka för att vi får tillfälle att lyfta den här frågan med försvarsministern här och nu, och jag tackar för svaret. Jag har också hört att det har kommit ett besked i dag, men det kanske vi får höra mer om. Jag ställde de tre frågorna i min interpellation till kultur och idrottsministern om en grundlig utredning om försvarsmusikens roll för kulturarvet och möjligheter för ett nationellt uppdrag. Jag frågade även kultur och idrottsministern hur hon avser att säkerställa kulturarvet som Marinens Musikkår utgör. Jag ställde också frågan om den förlust som kan bli i både bredd och uppdrag för hela landet utifrån ett eventuellt beslut om nedläggning av Marinens Musikkår. Jag fick svar i dag. Jag upplever det som att Försvarsmakten själv bestämmer hur verksamheten ska bedrivas. Men i dag kom det ut i kulturnyheterna att man var beredd att tillsätta en utredning. Jag hoppas att få höra mer om det. I så fall är det något positivt. Det svar som jag fått är annars egentligen inget svar på någon av de här frågorna, och det bekymrar mig. Marinens Musikkår, med sin musik, sina musiker och den tradition som de bär med sig, är en verksamhet som har funnits i flera hundra år. Det är ett blåsmusikaliskt kulturarv. Man är en förebild. Man är professionell och har en roll att fylla. Man brukar säga att försvarsmusiken vilar på två ben: musik i staten och musik till Försvarsmakten. Det är lite olika delar, om jag har förstått det hela rätt. Den del som handlar om musik i försvaret har ett uppdrag att spela på olika platser i olika sammanhang runt om i landet. Musik till staten är den som spelas vid slottet, alltså spelas i Stockholm. Det vore en brist för framtiden om den professionella musiken försvann. Det är så pass anmärkningsvärt att det pågår en kamp - och har gjort i flera år - för att rädda Marinens Musikkårs verksamhet. Därför tycker jag att det hade varit intressant att få höra om det är en utredning på gång. Om vi kan få till stånd en sådan vore det intressant att få reda på det. Det är trots allt över 30 000 namnunderskrifter från personer som har varit upprörda över det hot som finns. Det är en stor grupp människor. Det är många som har ställt sig bakom det här kulturarvet och den professionella musik som finns. Jag som kulturpolitiker lyfter den här frågan ur ett kulturpolitiskt perspektiv och känner att det naturligtvis är en liten del i hela försvarets verksamhet, men det är en otroligt viktig del i det som handlar om kulturutbyte. Det var också därför som jag riktade min interpellation till kulturministern. Jag är mycket intresserad av att höra om det kommer fram något mer i dag. Jag tycker att det civila musiklivet och försvarsmusiken är starkt sammankopplade och är en del av det kulturarv som är viktigt att lyfta fram, utveckla och bevara.

Fru talman! Tack, försvarsministern, för svaret, men jag är lite besviken över det svar som jag har fått. Det fanns en anledning till att jag valde att ställa frågan just till kulturministern. Det kan man förstå när man hör de frågeställningar som jag tog upp. Svaret är tyvärr likalydande med ett svar som hon tidigare har gett till de ledamöter som har ställt frågor om Marinens Musikkår och försvarsmusikens överlevnad. Jag ville få frågan utifrån ett annat perspektiv, det kulturpolitiska perspektivet, och därför valde jag att ställa interpellationen till kulturministern. Det som jag ville lyfta fram var hur hon ser på fortlevnaden av den musikgenre som försvarsmusiken står för och det levande kulturarv som den också är. Marinens Musikkår är en av landets äldsta orkestrar med anor från 1680-talet. För mig utgör den en viktig del av vårt levande kulturarv. Tyvärr har kulturministern inte velat svara på denna fråga. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att hon inte verkar vara speciellt intresserad av att bevara försvarsmusiken och inte heller Marinens Musikkår. Men i dag har vi kunnat ta del av ett besked via Kulturnytt där försvarsministern inte har sagt det som hon har sagt till oss i kammaren eller i det svar som har skickat till oss, utan nu säger ministern att hon är beredd att tillsätta en utredning om försvarsmusiken. Jag är lite förvånad att ministern inte ger oss detta besked i kammaren i dag. Det är precis det som våra frågeställningar handlar om. Ministern väljer att framföra samma svar som hon skickade till oss i går och som inte stämmer överens med det som hon säger i dag. Jag är jätteglad för att försvarsministern i dag har gått ut och sagt att man vill tillsätta en sådan utredning. Det är det som försvarsmusiken själv har lyft fram. I dag hoppas jag också få höra från ministern hur man ser på denna utredning. Vad kommer utredningen att behandla? Vilka direktiv ska den få? Har det varit någon dialog mellan försvarsministern och kulturministern i denna fråga? Är man beredd att ta ett gemensamt ansvar både från försvar och från kultur? Finns det någon tanke om att Marinens Musikkår ska få ett nationellt uppdrag på något sätt? Har man diskuterat att man kanske ska flytta över försvarsmusiken till Kulturdepartementet? Det finns jättemånga frågor som jag hoppas att vi ska få svar på i dag från försvarsministern, så att ingen när vi lämnar denna kammare om en stund ska behöva känna en oro över vad som händer utan att det nu kommer att tillsättas en utredning och att man tar denna fråga på största allvar. Jag hoppas alltså att vi om en liten stund ska få klarhet i denna fråga.
Fru talman! Dessa två interpellationer handlar om Marinens Musikkår och dess framtid. Det är en fråga som engagerar väldigt många människor och väcker starka och berättigade känslor. I världsarvsstaden Karlskrona, med traditioner från den svenska marinen, är Marinens Musikkår ett omistligt ansikte utåt. År 1680 erhöll Karlskrona sina stadsrättigheter, och 1685 omnämns Marinens Musikkår för första gången i dessa sammanhang. Sedan dess har man verkat obrutet. Om jag minns rätt är det endast Kungliga Hovkapellet som är äldre bland orkestrar. Marinens Musikkår är en av tre professionella Musikkårer med ett trettiotal heltidsanställda yrkesmusiker. Förutom uppdrag inom försvaret bedriver Marinens Musikkår omfattande konsertverksamhet riktad till många olika målgrupper. Deras framträdanden håller mycket hög internationell klass och hög konstnärlig kvalitet. De lovordas av såväl nationella som internationella bedömare och framställs ofta som en av världens bästa militärmusikkårer. De är viktiga för kommande musikgenerationer och inspirerar ungdomar till att bli musiker. Marinens Musikkår bidrar därför med både musik och lärande och bidrar starkt till den kulturella välfärden i samhället. De sprider glädje och inspiration, marknadsför Sverige och ger pr för försvaret och dess verksamhet. Marinens Musikkår är en viktig koppling mellan medborgarna och det svenska försvaret. Militärmusik har en förmåga att beröra och samla människor och skapa högtidsstämning i samband med musikframträdanden och länka ihop det civila samhället med det militära. Utgångspunkten måste vara att Marinens Musikkår utvecklas. Det måste bli slut på diskussionen om en avveckling. Vi har i Sverige en militär yrkesorkester, Marinens Musikkår, som tål en jämförelse med de främsta internationella militärmusikkårerna. I dag står många upp för Marinens Musikkår - ett stort antal kulturpersonligheter, högskolor, akademier, organisationer med flera. Det handlar om såväl nationellt som internationellt stöd. 36 000 människor har skrivit på ett upprop för att rädda militärmusikkåren med obruten historia sedan 1685. Denna fråga är för omfattande för att den ska avgöras enbart utifrån Försvarsmaktens ekonomiska prioriteringar. Det civila musiklivet och försvarsmusiken är starkt sammankopplade. Detta bör inte vara en angelägenhet för Försvarsmakten utan i högsta grad en fråga som berör hur vi bevarar och utvecklar ett betydande musikaliskt kulturarv i Sverige. Det är viktigt att det kommer en utredning till stånd som syftar till att Marinens Musikkårs nationella uppdrag säkerställs så att det militärmusikaliska kulturarvet får fortsätta att utvecklas. Dessutom borde militärmusikkårens organisatoriska tillhörighet i förhållande till kultur och försvar ses över i likhet med exempelvis lösningen för de maritima museerna. Jag välkomnar den utredning som försvarsministern har aviserat i dag. Det måste av direktiven framgå att Marinens Musikkår ska bevaras och utvecklas. Det måste vara utgångspunkten.

Fru talman! Under mina tolv år i riksdagen har jag varit med om tre nedläggningshot för Marinens Musikkår. Försvarsministern och jag träffades här för bara några månader sedan i en interpellationsdebatt där jag tog upp frågan. Jag har under dessa år vid ett flertal tillfällen skrivit interpellationer och skriftliga frågor till kulturministern och till försvarsministern, och jag har motionerat tillsammans med min partivän Lars Wegendal som då - 2009 - satt i kulturutskottet om en oberoende utredning av försvarsmusiken. Det är det som är kärnan i allt detta. Nu vet jag inte hur jag ska tolka svaret från försvarsministern eftersom det redan i dag har kommit ett besked om en utredning. Därför blev jag något förvånad över försvarsministerns svar här. Det hade nog varit mer klädsamt om försvarsministern hade gått upp i talarstolen och direkt sagt att ni nu har tagit initiativ och att det kommer att tillsättas en utredning. Men är det så säger jag: Äntligen, tack! Det är glädjande om det är så. Jag vill gärna höra mer om detta. Det är ändå så att svensk militärmusik, militär blåsorkestermusik, inte kan ses som en angelägenhet enbart för Försvarsmakten. Det är en fråga i ett mycket större perspektiv, vilket många har tagit upp här tidigare. Det handlar om ett kulturarv. Därför måste man också se denna fråga ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Om denna utredning ska tillsättas måste det vara en oberoende utredning. Man måste också se över uppdraget. Det går inte att ge ett uppdrag som innebär att man enbart ska se på det statsceremoniella eftersom det är en kulturpolitisk fråga. Försvarsmusiken i dag, Marinens Musikkår, gör mer än så. Detta är ett kulturarv för hela civilbefolkningen. Det är det som är kärnan i detta. Jag ser alltså gärna att det blir en oberoende utredning och att man också ser över uppdraget och inte enbart pekar på det statsceremoniella. Tänk så många barn och ungdomar Marinens Musikkår har glatt ute i skolorna! Tänk vilka förebilder de är för våra ungdomar som vill spela blåsinstrument och lära sig! Det är så att vi har ett kulturarv som annars dör ut. Inte är det så att vi politiskt skulle ta 325 år av kulturarv och säga att det inte är värt något för kommande generationer. Nu vill jag ställa en fråga till försvarsministern. Tycker försvarsministern att det här är även en kulturpolitisk fråga?

Fru talman! Jag är förhoppningsfull inför den viktiga interpellationsdebatt som nu pågår. Jag vet att regeringen har jobbat intensivt med frågan, och en beslutsprocess är avslutad först när den är avslutad. Även jag har fått positiva signaler i den här frågan under min omvärldsspaning, och jag ser fram emot att lyssna på försvarsminister Karin Enströms nästa inlägg. Försvarsmusiken i Karlskrona har gamla anor, och verksamheten är betydelsefull i olika avseenden. Det är en försvarsmusikorkester, men den har givetvis även kopplingar till kulturen. Jag vill samtidigt säga att jag har respekt för de bedömningar Försvarsmakten gör i ett pressat budgetläge där effektiviseringar och besparingar - ofta smärtsamma sådana - sker på olika områden. Försvarsmaktens besked och analys vet vi ju, och det är en utgångspunkt. Men om frågan kan vidgas så att kulturaspekter, regionala aspekter, sponsoraspekter och så vidare tas in i bilden och så att det här utreds skulle det självfallet vara mycket positivt. Jag har jobbat för detta och fört fram de tankarna. Centerpartiets kommunalråd i Karlskrona, Mats Lindbom, har jag haft kontakt med; jag har varit nere flera gånger. Han driver också på i de här frågorna, vilket även andra i olika partier gör - säkert har man också inom regeringen och i försvarsministerns parti drivit på för detta. Jag har haft gott förtroende för försvarsministerns behandling av frågan, och jag ser som sagt med intresse fram emot hennes nästa inlägg.

Fru talman! Jag tänker inte vänta på ministerns nästa inlägg, utan jag tänker faktiskt börja med att tacka ministern för det svar jag tror att hon kommer att ge i det inlägget. Jag tackar för ett klokt och positivt beslut. Det är inte alltid man som ledamot i oppositionen framför ett tack till regeringen eller en minister, men jag vill göra det nu. Tack! Det besked jag tror kommer är positivt, för det är en utredning i linje med det vi i Socialdemokraterna har föreslagit och framfört. Marinens Musikkår har varit uppe till debatt i riksdagen vid ett antal tillfällen. Det är nu viktigt med en bredd i utredningen och uppdraget, så att det - som vi har hört av tidigare talare - inte handlar enbart om det statsceremoniella. Det gäller ju stödet till förbanden, musik till förbanden och den kulturella aspekten. Det gäller spelningar inom landets gränser, vilket faktiskt är rekryteringsfrämjande för Försvarsmakten, och spelningar utanför landets gränser, vilket ger ovärderlig pr för landet. Det är också viktigt, fru talman, med en oberoende utredning som inte har någon förutfattad mening när det gäller försvarsmusiken i allmänhet och Marinens Musikkår i synnerhet. Dagens besked tycker jag är mycket positivt, men om jag ska lägga lite smolk i glädjebägaren hade det varit ännu bättre om regeringen hade upphävt och skrotat regeringsbeslut 5 - RB5. Det är faktiskt upphovet till turbulensen inom Försvarsmakten och ute på förbanden, och det är sammankopplat med diskussionerna kring Marinens Musikkår och de besparingar man har talat om där. Att spara in en halv miljard i lönekostnader ställer nämligen till stora problem, även om besparingen nyligen har halverats. Man räknar med vakanser ombord på fartygen. Personal måste bemanna exempelvis Sjöstridsskolan, som får minska sin personal, och det blir ständiga vakanser. Det tycker jag att man måste ta med sig, för det här är egentligen en mycket djupare diskussion än den om Musikens Musikkår. Den är dock en stor del i det hela. Min vädjan är alltså att regeringen och försvarsministern ser över den ekonomiska del och de beslut som kommer att leda till en ohållbar situation för hela verksamheten framöver. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta konstruktiva lösningar. Jag kan konstatera att breda politiska överenskommelser gynnar försvars och säkerhetspolitiken. Vi har sett exempel på detta med JAS Gripen och Kockums, och nu ser vi förhoppningsvis ett exempel på detta i det besked ministern i nästa runda ger om Marinens Musikkår och utredningen. Det visar att vi kan om vi vill. Det gäller bara att sträcka ut handen och komma överens. Jag är också säker på att medborgarna vill ha det så och respekterar dem som kan agera i samförstånd i dessa frågor, fru talman.
Fru talman! Det råder ingen tvekan om det engagemang som finns för försvarsmusiken och Marinens Musikkår, och det ska vi självklart ta på stort allvar. Fru talman! Högvakten och merparten av försvarsmusiken bemannades fram till år 2009 av värnpliktig personal. Sedan 2010 bemannas Försvarsmakten av stående och kontrakterade förband med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal, vilket har medfört förändrade förutsättningar för den statsceremoniella verksamheten. I budgetpropositionen för 2011 konstaterade regeringen att Försvarsmakten hade föreslagit att ett förband med särskild inriktning på statsceremoniell verksamhet och annan bevakningsverksamhet skulle inrättas - Livbataljonen. Åtgärden syftade till att organisera den statsceremoniella verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt. Inrättandet av förbandet kunde motiveras av behovet av att säkerställa både den statsceremoniella verksamheten och möjligheten att genomföra insatser med övriga förband. Regeringen tydliggjorde här sin avsikt att på några års sikt, när de stående och kontrakterade förbanden hade blivit uppfyllda av frivilligt rekryterad personal, genomföra en förnyad prövning av frågan om en ändamålsenlig lösning av den statsceremoniella verksamheten. Mot bakgrund av detta har jag - precis som har sagts tidigare här i dag, och precis som vi har kunnat se, höra och läsa i nyheterna - för avsikt att tillsätta en utredning om en översyn av den statsceremoniella verksamheten inom Försvarsmakten, där försvarsmusiken och Marinens Musikkår har en viktig roll. Utredaren föreslås genomföra en bred översyn av Försvarsmaktens roll och ansvar vid genomförandet av statsceremonier, i syfte att pröva frågan om en ändamålsenlig lösning av den statsceremoniella verksamheten inklusive försvarsmusiken. Utredningen föreslås tillsättas i augusti 2014 och pågå till årsskiftet, det vill säga slutet av året. Detaljdirektiv och utredare kommer jag att få återkomma med. Den statsceremoniella verksamheten är betydligt bredare än vad man kanske kan tro, för Försvarsmakten genomför statsceremonier - det kan handla om kungliga bröllop, utländska statsbesök och våra nationella högtider - genom att bidra med musiker och paradstyrkor till ceremonierna. Försvarsmaktens uppgifter i den statsceremoniella verksamheten är alltså två huvudsakliga delar; den ena är högvakten, och den andra är försvarsmusiken. Det kan som sagt handla om statsbesök, eller om kungliga bemärkelsedagar och nationaldagen. Försvarsmusiken omfattar i dag ungefär 113 heltidsanställda musiker och består av tre musikkårer, varav en är Marinens Musikkår. Vi har som sagt haft olika organisationslösningar genom tiderna, och det jag nu har sett är ett behov av att ta ett helhetsgrepp och göra en bred översyn. Det handlar om att få en ändamålsenlig lösning för den statsceremoniella verksamheten, där försvarsmusiken med sina musikkårer - däribland Marinens Musikkår - är viktiga delar.

Fru talman! Jag tackar så väldigt mycket för det hoppfulla svar som vi nu fick och som vi väntade på tidigare. Det är väldigt intressant. Jag har ändå en fråga. Den handlar om hur hela landet kommer att speglas och om den utredning som vi nu fick höra om också kommer att handla om ett nationellt uppdrag. För mig är det oerhört viktigt att vi har en politik för hela landet. Jag jobbar med både kulturfrågor och landsbygdsfrågor. Fru talman! Nu kommer jag att breda ut mig lite, men jag ska sedan återgå till ämnet. Jag har i dag en debatt om nedläggningshot av en verksamhet som har uppdrag runt om i landet. I morgon har jag en interpellationsdebatt om myndighetsnedläggningar runt om i landet. I går debatterade jag frågor om folkbildning. I den debatten tog jag upp frågan om en viss typ av tolkutbildning som hotar att försvinna på flera håll i landet. För en tid sedan debatterade jag frågor om högskolans verksamhet och viss nedläggning på sina håll i landet. Och under våren tog jag upp frågan om utbildningsplatser som flyttats från Västsverige till Uppsala. Jag har även debatterat myndighetsplaceringar, och jag har tagit upp frågor om de lågtrafikerade järnvägarna. Varför tar jag upp detta? Jo, jag gör det därför att det finns ett genomgående mönster på alla dessa områden och många fler. Det är att det sker en centralisering - en förändring där verksamheter och möjligheter försvinner från mindre orter i hela landet, många gånger till större städer. Det är så politiken och den här regeringen påverkar utvecklingen. Det är förändringar som pågår och som påverkar jättemycket. Genom att inte vilja göra något eller genom att inte ha politik påverkar man också. På många av de här områdena får jag ofta svaret att ansvaret ligger någon annanstans, på en skola eller en myndighet, att det är postens beslut eller någon annans beslut. Jag delar inte riktigt den förklaringen alla gånger. Myndigheter läggs ned, anslag till regionala högskolor minskas, journalistik centraliseras och så vidare. Regeringen olika ministrar borde sätta sig ned och diskutera hur politiken påverkar den förändring som pågår i Sverige. Därför är det kanske bra att vi i dag har ställt en interpellation till kulturministern som försvarsministern får svara på. Det är inte fel att det samarbetas i de här frågorna. I dag är det Marinens Musikkår som vi tar upp här. I min roll fokuserar jag på både kulturfrågor och landsbygdsfrågor. En fråga som berör båda områdena är den lokala och regionala möjligheten att få ta del av kulturarvet försvarsmusiken och den kulturpolitiska delen i denna. Innan jag hörde om den positiva nyheten tappade jag nästan andan av det skriftliga svar som jag hade fått. Jag tänkte att det här är ett otroligt gammalt kulturarv, och vi låter det bara hända. Det kan vi inte göra. Vi märker att det finns en stark opinion för att vi tar vara på detta kulturarv. Jag är jätteglad för svaret i dag och hoppas att jag kan få svar på om det kommer att finnas en utredning med ett nationellt uppdrag.

Fru talman! Det var ju glädjande att vi nu fick höra i riksdagens kammare att försvarsministern har för avsikt att tillsätta en utredning, som vi nu har hört via medier men inte fått till svar på interpellationen tidigare. Vi är många här i dag som är engagerade i frågan. Inte minst talarlistan visar att det finns ett stort engagemang. Frågan har varit uppe vid flera olika tillfällen. Jag tror att det var Kerstin som sade att hon hade varit uppe vid tre tillfällen då den här orkestern har riskerat nedläggning. Varje gång Försvarsmakten ska dra ned i sin budget riskerar försvarsmusiken att läggas ned. Det är därför som både jag och Tina Ehn, som är interpellanterna i dag, har ställt interpellationen till just kulturministern. I dag har vi inte fått något svar från försvarsministern på frågan om man har någon dialog mellan de två departementen och de två ansvariga ministrarna. Även det svar vi fått nu är mycket inriktat på försvarsmusiken och dess uppdrag inom Försvarsmakten. Vi vill lyfta fram frågan utifrån ett lite bredare perspektiv och också titta på det levande kulturarvet. Marinens Musikkår har inte bara ett uppdrag att spela vid statsceremoniella arrangemang och annat. Den har också en jättestor betydelse för ungas möjlighet att ta del av denna genre och bli inspirerade att spela ett instrument och sedan kanske spela vidare i en orkester som Marinens Musikkår. Därför är vi intresserade av att höra om det finns en bredare tanke hos försvarsministern. Är det fortfarande bara utifrån försvarsperspektivet som ni ser Marinens Musikkår? Eller finns det någon diskussion och dialog med kulturministern? Som jag frågade i min inledning: Vad har ni i så fall haft för dialog? Finns det några tankar om ett nationellt uppdrag för Marinens Musikkår. Jag hoppas att försvarsministern i sitt nästa inlägg berättar lite grann hur ni har resonerat mellan departementen när det gäller det här ansvaret. Jag önskar att man har med detta perspektiv även i den utredning som man vill tillsätta.

Fru talman! Försvarsministern ger ett mycket efterlängtat och positivt besked om en utredning - ett positivt besked som gläder försvarsvänner, kulturvänner, musikälskare och inte minst anställda musiker i Marinens Musikkår. Vi får en utredning som förhoppningsvis lägger en grund för en trygg och säker framtid för Marinens Musikkår, vars anställda ska kunna känna arbetsro och koncentrera sig på att utveckla sin musikaliska konst och därmed fortsättningsvis ge oss alla många musikaliska högtidsstunder i framtiden. Än en gång tack, försvarsministern, för beskedet om utredningen!

Fru talman! Även om försvarsministern inte svarade på min fråga om hon ser på detta ur ett kulturpolitiskt perspektiv känner jag mig ändå hoppfull nu. Jag är glad för det svar som försvarsministern gav, att man nu ska ta ett "helhetsgrepp". Det var detta ord jag hörde. Jag hörde också att det blir en oberoende utredning. Jag kanske läste det mellan raderna, men det hoppas jag att det blir, för det är ett måste. Jag hoppas att jag i framtiden ska få höra Marinens Musikkår och att de ska få leva i 300 år till som det Försvarsmaktens leende som de är. De ger stor pr för Sverige här hemma och även internationellt, där de har ett mycket högt anseende. Jag ser positivt framåt. Jag kommer att sätta mig på läktaren eftersom jag lämnar riksdagen. Jag kommer inte att sitta still där när denna fråga kommer upp, förhoppningsvis med ett positivt svar när utredningen är klar. Om inte kommer jag att höra av mig på ett eller annat sätt. Tack, försvarsministern, för svaret! Tack, fru talman, för min tid i riksdagen! Tack till er i kammaren!

Fru talman!

Regeringens beslut är en framgång för alla oss som sett det som rimligt att bredda beslutsunderlaget med till exempel kulturaspekter och regionala möjligheter innan det radikala nedläggningsbeslutet står inför ett förverkligande, vilket jag hoppas att vi då kan slippa. Marinens Musikkår har flerhundraåriga traditioner och är mycket aktiv över landet, vilket tydligt har förts fram från musikkåren själv och dess outtröttlige talesperson Peter Stolpestad. Det ska bli intressant att så småningom se vad utredningen kom fram till om Försvarsmaktens statsceremoniella verksamhet. Jag utgår från att den belyser kulturaspekterna vad gäller musikverksamheten och analyserar de möjligheter detta kan ge centralt och regionalt. Uppenbart är att musikkåren kan arbeta vidare med sin viktiga verksamhet under 2014 och en bit in på 2015. Sedan får vi se vad utredningen kommer fram till och ta en förnyad diskussion med dem som är kvar och har ansvar då. Försvarsministern har tagit ett bra initiativ som jag välkomnar.

Fru talman! Statsceremoniell är ett svårt ord. Man får öva sig lite på det. Det statsceremoniella är viktigt. Jag vill dock trycka lite på de delar som jag tog upp i mitt första inlägg. Det är viktigt med en bredd på utredningen och uppdraget så att det inte bara handlar om det statsceremoniella. Vi får inte glömma stödet till förbanden, musiken till förbanden, den kulturella aspekten som vi har haft uppe och spelningarna inom och utom Sveriges gränser. Det är också som sagt viktigt med en oberoende utredning. Dagens besked är positivt. Jag vill tacka försvarsministern för det kloka beslutet. Jag vill dock vädja till försvarsministern och regeringen att upphäva och skrota regeringsbeslut 5, för det ställer till så mycket onödigt ute i verksamheten med allt vad det innebär. Avslutningsvis vill jag tacka dig, Karin Enström, för alla debatter vi haft under åren. Det har varit givande och intressant. Vi har inte varit överens om allt, men det har varit spänstigt att debattera med dig som person. Jag önskar dig och din familj en riktigt lång och härlig sommar. Det gäller förstås alla andra i kammaren också.

Fru talman! Jag vill också tacka försvarsministern för det besked vi fick i dag om att processen med nedläggningen av Marinens Musikkår inte bara går vidare utan att det i stället blir en bred utredning och översyn av detta. Att vi är många här visar att det finns ett stort intresse för kulturarvet i Sverige. Att leva utan historia är som att leva ett liv med permanent minnesförlust. Kulturarv är inte bara saker, utan det är musik, text och minnen. Militärmusiken är ett kulturarv som fortfarande lever. Samtidigt vet vi att Marinens Musikkår och de övriga två militära musikkårerna ägnar sig åt mycket annat. Inte minst Marinens Musikkår har många konserter och vänder sig till olika typer av publik. Jag som kulturpolitiker talar ofta om kulturell infrastruktur. Det är viktigt att kompetens förs vidare genom att det finns utrymme för utövare att uppöva och bedriva sin konstnärliga verksamhet. Många som jobbar med symfonimusik i Sverige har varit oroade för att Marinens Musikkår skulle upphöra eftersom det är en viktig rekryteringsbas för professionella orkestrar. Det är bara ett exempel på hur många beröringspunkter detta har med olika samhällsområden. Jag hoppas att utredningen förutom att lösa det rent organisatoriska och ekonomiska när det gäller ceremoniell verksamhet kan se brett och öppna sig för vilka olika samarbetsmöjligheter och kontakter i övrigt i samhället som finns som kan stödja att Marinens Musikkår får leva vidare. Det tror jag är viktigt. Det är alltför sällan som vi, oavsett regering, ser över departementsgränserna, men jag tror att det är viktigt att göra det. Låt mig än en gång tacka ministern för att hon öppnar för denna utredning och för att det kommer att föras en säkert mycket bred dialog i detta arbete med att se över framtiden för Marinens Musikkår. Jag hoppas och tror att detta kommer att ge oss betydligt förutsättningar än vad vi trodde att vi hade när det gäller att rädda det kulturarv som Marinens Musikkår utgör. Förhoppningsvis ger det också bättre förutsättningar att skapa en tryggare framtid för musikkåren. Efter dagens besked är jag optimist vad gäller framtiden för Marinens Musikkår i Karlskrona.
Fru talman! Låt mig inledningsvis understryka att regeringen fattar kollektiva beslut. Det gäller också utredningar. Det innebär att när en utredning tillsätts är det direktiv och en utredare som bereds i hela Regeringskansliet. Som försvarsminister är försvarsmusiken mitt ansvar. Den har självklart ett kulturvärde. Det har också övrig statsceremoniell verksamhet. Det är en del av vår gemensamma historia, där musiken ingår som en viktig del. Låt mig påminna om helheten i försvarsmusiken. Den var tidigare organiserad inom en egen organisationsenhet. Det ändrades sedan, och den statsceremoniella verksamheten samordnades inom Livgardet och är en enhet där. Försvarsmakten har i dag tre musikkårer. Det är Arméns Musikkår i Stockholm, Marinens Musikkår i Karlskrona, som båda interpellationerna handlar om, och Livgardets Dragonmusikkår i Stockholm. Arméns Musikkår är den största kåren med drygt 50 anställda musiker. Av dem är nästan 20 musiksoldater, det vill säga tidvis tjänstgörande soldater. Livgardets Dragonmusikkår är den beridna musikkåren inom Försvarsmakten och har ungefär 30 anställda musiker. Marinens Musikkår har också ungefär 30 anställda musiker. Jag vill understryka att alla tre musikkårerna är mycket duktiga. Deras musik vid statsceremonier och konserter är mycket uppskattad. Jag vill passa på att säga att det förutom de tre musikkårerna också finns 26 hemvärnsmusikkårer spridda över hela landet från Norrbotten i norr till Skåne i söder. De lyder under hemvärnet och är med och bidrar till att genomföra viss statsceremoniell verksamhet. I mitt förra inlägg sade jag att jag ser att det finns ett stort engagemang. Det är många som också vill uttrycka det engagemanget. Vi ska också komma ihåg att musikkårerna kostar pengar oavsett i vilken form verksamheten genomförs. När det gäller försvarsmusiken handlar det om att hitta pengar inom ramen för försvarets budget. Vill man ha andra lösningar måste man hitta pengar inom till exempel Kulturdepartementets ansvarsområde. När man säger sig värna musiken måste man också vara beredd att betala. Det gäller oavsett vem som har ansvaret. Eftersom frågan kom upp genom Peter Jeppsson kan jag säga att jag skulle vara orolig för att behöva komma överens med Miljöpartiet, som ju vill skära ned mer än 11 miljarder på det militära försvaret de kommande fyra åren. Att komma överens med Miljöpartiet skulle göra mig orolig för hela Försvarsmaktens verksamhet, inklusive försvarsmusiken. Jag återgår till huvudfrågan. Jag ser behovet av att göra den breda översynen, och jag avser att tillsätta en utredning så att vi kan få en ändamålsenlig lösning på det statsceremoniella, inklusive försvarsmusiken. Jag hoppas naturligtvis att även Peter Jeppsson tar en lång sommarledighet. Själv tänker jag passa på att driva valkampanj.

Fru talman! Det har varit positivt att vi har fått höra det vi har fått höra. Jag vill skicka med att det är viktigt att den oberoende utredningen tittar på det nationella uppdraget i hela landet. I dag genomför Marinens Musikkår ungefär 130 framträdanden. Då marknadsförs Försvarsmakten på ett mycket positivt sätt. Det är viktigt att ha med. Jag har fått en hel del underlag till debatten - allt hinner jag inte säga. Många har skrivit på listorna, och många har skrivit brev med åsikter och uppmaningar att strida för att bevara Marinens Musikkår.

Inte minst finns över 30 000 namnunderskrifter. Det är bra med en utredning, och jag ser fram emot den. Jag hoppas att försvarsministern och kulturministern tillsammans kan diskutera frågan. Jag tackar så mycket för debatten!

Fru talman! Jag vet att man fattar kollektiva beslut i regeringen. Det innebär att alla ministrarna ställer sig bakom de beslut som fattas. Det jag har velat lyfta fram är att när man bestämmer sig för hur direktiven ska se ut önskar jag att försvarsministern och kulturministern talar sig samman. Hur ska direktiven se ut? Ska man titta utifrån ett bredare perspektiv än bara utifrån försvarets perspektiv? Jag hoppas att försvarsministern tar med sig frågorna. Kulturministern har inte vid något tillfälle velat uttala sig om betydelsen av Marinens Musikkår i ett kulturarvsperspektiv. Jag hoppas att ministern tar med sig frågorna till kulturministern. Sedan var det oron över resurser. Vi socialdemokrater lägger mer resurser till försvaret. Vi gör inte de nedskärningar som regeringen gör. Det finns resurser för att behålla försvarsmusiken. Exakt hur det uppdraget ska se ut hoppas jag att utredningen får möjlighet att titta på. Jag tackar försvarsministern för det mer positiva svar jag fick i kammaren än det jag fick inledningsvis.

Fru talman! Tack för debatten! Jag vill påminna alla här i kammaren och dem som lyssnar på webb-tv att försvarsfrågan i sin helhet i dag är än viktigare än vad den har varit med tanke på hur det ser ut i vår omvärld, att närområdet är osäkrare och att det finns en större risk för en väpnad konflikt. Därför är det nu extra viktigt att Försvarsmakten genomför den omfattande försvarsreformen som riksdagen har beslutat om i syfte att stärka vår försvarsförmåga. Det finns också anledning att påminna om varför reformen var nödvändig. Med tanke på det som har hänt i omvärlden innebär det att vi måste ytterligare stärka försvaret. Vi har tillfört pengar, höjt försvarsanslagen två år i rad, och vi vill satsa ytterligare pengar framöver - 5 1⁄2 miljard till 2024. Vi har inte sett i Socialdemokraternas motion de extra pengar man talar om. I dag handlar det om statsceremoniell verksamhet och Försvarsmusiken. Det finns ett stort engagemang, men jag vill också vädja till att man är beredd att avsätta resurser så att frågan kan lösas på bästa möjliga sätt.